Herr talman! Debatten handlar egentligen om synen på den läroplan som nu gäller i den svenska skolan. Detta försöker fru Haglund och andra moderater ibland att gå förbi. Det är ett faktum som alla känner till att denna riksdag i stor enighet har fattat beslut om denna läroplan. Läroplanen författades av en moderat skolminister. Det har varit ett värde i att vi som har arbetat i skolan har vetat att det har funnits en mycket bred uppslutning kring denna läroplan. Det är ett värde för skolan att det måldokument som gäller har en sådan förankring att det inte riskerar snabba kast vart tredje år beroende på denna kammares sammansättning. I läroplanen anges mycket tydligt skolans dubbla roll. Denna roll är dels att förmedla kunskaper och färdigheter, vilket vi är överens om, dels att bidra till en social fostran, en demokratisk fostran, av eleverna, att förbereda dem för deras liv som aktiva samhällsmedborgare i en demokrati. Jag vill ställa en fråga till fru Haglund: Om fru Haglund ställer sig bakom denna typ av fostran, varför kan då inte dessa mål klart få framgå av det dokument som vägleder skolan i dess arbete? Det är ju inte jag som skall stå här och förklara för kammaren varför fru Haglunds beskrivning av skolans uppgifter är de riktiga. Det är ju hon som mäler sig ut, det är hon som går ifrån den linje som i stor enighet har lagts fast. Jag vill fråga fru Haglund om detta är moderaternas linje, och varför man i så fall inte i det dokument som moderaterna anser skall styra skolan skall få skriva in att det är viktigt att skolan också har en social och fostrande roll. Det skulle vara intressant att få ett svar på den frågan. Skolan har för oss socialdemokrater en mycket viktig funktion i samhället. Den har en vidare uppgift än att enbart förmedla kunskaper och färdigheter. I skolan läggs grunden för mycket av det förhållningssätt som barnen så småningom som vuxna kommer att ha till deltagande i samhällsarbete och i kulturella aktiviteter och till attityder gentemot andra människor som de kommer att stöta på. Det är fru Haglund som skall förklara för oss varför inte denna dimension skall få framgå av det dokument som styr skolans verksamhet. Vi är spända på att höra motiveringen till detta. Ann-Cathrine Haglund får argumentera mot en läroplansförfattare som var den partikamrat till henne som hade möjlighet att påverka läroplanens utformning. Vi väntar alltså med spänning, fru Haglund.
Herr talman! Jag har redan givit svaret på statsrådet Göran Perssons fråga. Om han hade lyssnat till mig hade han inte behövt vänta med spänning. Läroplanens formuleringar och annat som styr den svenska skolan är för mångtydiga, det har den praktiska erfarenheten visat. Och många utvärderingar och annat styrker detta. Som exempel kan jag nämna att formuleringarna är så mångtydiga att skolan under en lång rad år har fått ta på sig en mängd uppgifter som har lett till att den tid som har avsatts för skolans huvuduppgift, att ge kunskaper och färdigheter, har begränsats. Av den SÖ-undersökning om lärarnas attityder till arbetsmiljön som lades fram i höstas framgår det helt klart att lärarna upplever att det största problemet i skolan är just bristen på tid, stoffträngsel och skolans många uppgifter. Vi vet också att mycket av skolans undervisningstid går bort. En nyligen publicerad undersökning har visat att många timmar, t.o.m. så mycket att ett helt läsår i grundskolan och i gymnasiet, kan beräknas gå bort för annat på grund av att lektioner inställs och av en hel rad andra skäl. Så skulle det inte vara om vi lyfte fram skolans kunskapsmål. Vi vet att det på många håll är problem med lokaler, med lärare och med läroböcker. Så skulle det inte vara om vi lyfte fram skolans kunskapsmål. Vi moderater har gång på gång yrkat på att riksdagen skall uttala att kunskapsmålet skall lyftas fram, att det skall anges som skolans främsta mål. I och med att man gör detta säkerställer man också sådana saker som lärare, undervisningstid, lokaler och läroböcker. Men det säger ni socialdemokrater nej till. Varför, statsrådet Persson, vill inte ni socialdemokrater gå tillbaka till den tradition som arbetarrörelsen stått för, nämligen att det viktiga för eleverna är just kunskaper och färdigheter? Det finns annat som också är viktigt och som följer av att man lyfter fram kunskapsmålet, t.ex. fostran och medborgarutbildning. Men det viktiga för ungdomarna är att få kunskaper och färdigheter. Var skall ungdomar som inte har stödet hemma kunna få denna viktiga insikt, om skolan sviker, om skolan lurar dem? Varför, statsrådet Persson, vill inte ni socialdemokrater lyfta fram kunskapsmålet, som är så viktigt för unga människor?

Herr talman! I det jag sade förut låg litet underförstått en oro för att moderaternas kunskapssyn är alltför snäv. Nu kommer Ann-Cathrine Haglund och säger att skolan har alltför mångtydiga mål. De måste bli snävare. Det är precis vad jag är rädd för. Vad skall hända om vi gör skolan snävare? Snarare är det kanske tvärtom, att skolan redan nu är för snäv för de krav som samhället utanför ställer på den. Jag blir förvånad när man säger att tid går förlorad i grundskolan, att det är problem med trasiga skolböcker, att det inte finns vikarier för lärare men att det inte skulle var så om vi lyfte fram kunskapsmålet. Men ge det litet mera innehåll! Om vi bara står här och säger att nu lyfter vi fram kunskapsmålet, tror jag absolut inte att vi kommer undan alla de problem som finns i skolan i dag.
Herr talman! Jag frågade fru Haglund hur hon såg på skolans mål i den del som rör de viktiga frågorna om demokratisk fostran och social fostran. I stället för att svara på detta säger hon att bara man lyfter fram kunskapsmålet löser man alla bekymmer vi har. Det är, precis som Ylva Johansson sade, svårt att visa hur den typen av argumentation hänger samman med exempelvis lokalfrågor och andra ganska praktiska frågor som måste lösas i vår grundskola i dag. Vi kommer inte ifrån att den diskussion fru Haglund har initierat handlar om läroplanen och dess innehåll. Det handlar om fundamentet för läroplanen, hur vi ser på grundskolans verksamhet och vad vi anser vara dess uppgift. Där har vi socialdemokrater, tillsammans med en bred majoritet i riksdagen, lagt fast att skolan har som uppgift att förmedla kunskaper och färdigheter men också att fostra eleverna till demokratiska samhällsmedborgare och kritiskt tänkande individer. Nu tycker fru Haglund att den typen av målbeskrivning som finns i läroplanen är mångtydig och alltför vid. Då gäller det för henne att visa vad som skall tas bort. Jag kommer aldrig att ställa upp på den typ av beskrivning som hon här har gett uttryck för. Så påstår Ann-Cathrine Haglund att min beskrivning inte skulle stämma med god tradition inom arbetarrörelsen. Vi har alltid sett skolan som en förutsättning för människorna att ta del i ett demokratiskt samhällsarbete. Vi har alltid sett skolan i det perspektivet. Kunskap har för oss varit makt i den meningen att kunniga medborgare också har varit aktiva medborgare. Den funktionen har vi alltid tilltrott skolan. Den som däremot är svävande i förhållande till sin tradition är faktiskt fru Haglund, som på denna punkt är en dålig konservativ. Hon är möjligen en god nyliberal men en dålig konservativ. Det finns två statsråd med beteckning moderat, tidigare högerpartist, som har haft tillfälle att påverka de dokument som har haft att reglera svenska skolans verksamhet, nämligen Gösta Bagge och Britt Mogård. Båda har lyft fram skolans dubbla roll, att den skall fostra samtidigt som den skall förmedla kunskaper och färdigheter. Nu tycker fru Haglund att detta är att göra skolans målsättning för mångtydig. Den enkät som Ann-Cathrine Haglund hänvisar till och som jag också har tagit del av innehöll en del andra intressanta fakta. Lärarna betonade där starkt att de gärna arbetar med, och också satte främst många gånger i sitt skolarbete, frågor som rör exempelvis fred, miljö och internationella relationer. I det sammanhanget ser man snabbt möjligheten och riktigheten i att koppla detta att hantera kunskapsförmedling i skolan till det andra målet om en demokratisk fostran, en fostran till solidaritet.

Varför, fru Haglund, får vi inte skriva om detta mångtydiga innehåll i våra dokument? Varför skall de tas bort? Jag väntar fortfarande på förklaring. Låt oss hålla oss i fortsättningen av denna debatt till läroplanens innehåll och avstå åtminstone i dag från att diskutera skollokaler, skolstart vid sex års ålder och den typen av frågeställningar. Fru Haglund har ändock i sin interpellation tagit upp målformuleringarna, och då är det de dokument som inrymmer målformuleringarna som vi rimligen bör diskutera. Där är fortfarande fru Haglund skyldig mig svar. Varför får vi inte skriva om dessa saker? Varför får det inte uttryckas i måldokumentet? Jag väntar på svar.
Herr talman! Jag håller med statsrådet Persson om att det är fundamentet vi diskuterar, hur vi ser på skolan i grunden. Vår grundsyn är att alla elever skall ha rätt till goda kunskaper och färdigheter. Alla elever är olika men har lika värde och lika stor rätt till kunskaper och färdigheter.

Andra aktiviteter har fått för stort utrymme. Därför säger vi att vi måste lyfta fram kunskapsmålen. Vi måste lyfta fram det som är skolans huvuduppgift, att ge kunskaper och färdigheter. Vi säger naturligtvis också — det säger jag i min interpellation och sade i mitt första inlägg — att skolan skall fostra. Det blir ingen inlärning om det inte är ordning och reda samt ett bra arbetsklimat och goda arbetsvanor. Detta följer av att man lyfter fram kunskapsmålet. Om vi nu har målformuleringar som är så mångtydiga att vi får en lång rad aktiviteter som tar av skoltiden, tar av undervisningstiden och tar av elevernas kunskaper och färdigheter, då måste vi göra någonting åt detta. Då säger vi: Lyft fram kunskapsmålet, säg att det är skolans huvuduppgift. Det är väsentligt för unga människor. Vad behöver unga människor? Jo, kunskaper och färdigheter för att kunna vara verksamma medborgare i ett demokratiskt samhälle. Man måste ha goda färdigheter i att läsa, skriva och räkna. Man måste ha grundläggande kunskaper, annars förstår man inte vad som händer i omvärlden. Man förstår inte tidningarna, man kan inte läsa och man kan inte påverka. Om man inte har kunskaper i grundlägganden ämnen och grundläggande färdigheter, kan man inte utföra ett effektivt miljöarbete eller engagera sig för freden. Att påstå något annat är att svika barn och ungdom. Skolan måste få vara skola. Det är i skolan man skall lära sig. Det är i skolan man skall få de kunskaper och färdigheter man behöver senare. Detta är viktigast för de barn vars hem befinner sig i en omgivning som inte ger dem dessa kunskaper och färdigheter. Av detta följer att skolan självfallet skall fostra. Jag har fortfarande inte fått något svar på varför statsrådet Persson inte vill lyfta fram kunskapsmålet för barnens skull.

Herr talman! Jag har flera gånger svarat på fru Haglunds fråga. Jag är självfallet anhängare av att skolan skall ge kunskaper och färdigheter. Men det är inte jag som skall förklara varför vi skall förändra dagens läroplan, så som fru Haglund vill göra. Det är fru Haglund som skall klara ut varför man skall ta bort tydligheten i skolans dubbla roll att också bidra till en fostran av eleverna till demokratiska individer. Det är detta som är kärnfrågan. Det finns ingen motsats mellan mig och Ann-Cathrine Haglund vad gäller synen på vikten av att förmedla kunskaper och färdigheter. Motsatsen ligger i att fru Haglund inte vill ta in de formuleringar som av tradition har funnits länge i den svenska läroplanen, dvs. att skolan också har skyldighet att bidra till demokratisk fostran av eleverna. Där går skiljelinjen, och varför det är så har fru Haglund ännu inte förklarat. Jag skall sluta med ett citat ur läroplanen för att visa vilken typ av formuleringar som har ifrågasatts från moderat håll. ”Skolan skall därför utveckla sådana egenskaper hos eleverna som kan bära upp och förstärka demokratins principer om tolerans, samverkan och likaberättigande mellan människorna.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 De hör hemma i den enighet omkring svensk skolas måldokument som denna kammare alltid har kunnat visa upp i modern tid. Jag kommer inte att medverka till att den typen av formuleringar och den typen av målbeskrivningar tas bort ur detta dokument. Fru Haglund och hennes moderater kommer på den punkten att vara isolerade i svensk skoldebatt, och det är bäst att så får förbli.

Herr talman! Maj-Inger Klingvall har i en interpellation om livsmedelsproduktionen ställt tre frågor: för det första vem som tar hem vinsten av de allt dyrare livsmedlen, för det andra hur kvaliteten på våra livsmedel till rimliga kostnader kan förbättras och för det tredje om målen för den svenska jordbrukspolitiken uppfyllts. När det gäller den första frågan får vi till stor del stödja oss på de analyser som 1986 års livsmedelsutredning gjorde. I sitt betänkande konstaterade utredningen att under perioden 1970-1986 ökade livsmedelspriserna realt i Sverige med 19 9, vilket är mer än i något annat OECD-land. LMU försökte också ge en grov bild av de olika ledens andelar av totalutgifterna för livsmedelskonsumtionen år 1985. När det gäller jordbruksprisreglerade livsmedel står enligt LMU jordbruket för ca 32 26, industrioch handelsleden för 44 96, importen för 5 20 och momsen för 19 926. Utvecklingen har inneburit att jordbrukets andel av konsumentpriset minskat. Kraftiga prisökningar på livsmedel är ett problem, och det är viktigt att vi får reda på vari orsakerna ligger. Att jordbrukets andel av konsumentpriset sjunkit är dock delvis en naturlig följd av de förändringar som skett i samhället i form av ökad urbanisering, ökade avstånd mellan producenter och konsumenter, en ökad förvärvsfrekvens bland kvinnor och ett ökat transportarbete. Dessa förändringar har i sin tur medfört omfattande förändringar av hela produktions-, förädlingsoch distributionskedjan för livsmedel. Vi köper betydligt mer förädlade livsmedel och färdiglagad mat i dag. Andelarna förskjuts mot senare led av den ökade förädlingsgraden i dessa led. Därutöver har de senare leden åtagit sig allt fler serviceuppgifter. Jordbrukarnas andel har således minskat. Förutom tidigare nämnda faktorer beror detta också på de ökade överskotten som avsatts på världsmarknaden till lägre priser. Genom att bönderna delvis själva, genom lägre avräkningspriser, står för exportkostnaderna, har utvecklingen medfört att jordbrukets andel av konsumentpriset sjunkit. Detta förhållande kan också ha haft viss betydelse för konsumentprisutvecklingen. Beräkningen av böndernas inkomstföljsamhet i jordbruksprisöverläggningarna gjordes före år 1985 efter att dessa exportkostnader betalats. Överskottsproduktionen är i sin tur en följd av regleringssystemet, som genom bl.a. avsättningsgarantierna förhindrar marknadssignaler att nå ftam Prot. 1988/89:89 till producenterna och som stimulerar till en produktion som inte efterfrågas 4 april 1989 av konsumenterna. Förutom denna effekt innebär jordbruksprisregleringen att fri prisbildning till stor del ersatts med en administrativ styrning. För flertalet produkter ligger dessutom prisregleringsledet i det s.k. partiledet, vilket medför att även förädlingsledet i vissa delbranscher omfattas av regleringssystemet. Nuvarande regleringssystem medför också att incitamenten för jordbruket och livsmedelsindustrin att hålla nere kostnadsutvecklingen försvagas. Jordbruksprisregleringen är emellertid inte den enda förklaringen till de snabba prisökningarna på livsmedel. Livsmedelsindustrin karakteriseras av en hög ägaroch företagskoncentration, vilket har lett till en bristande konkurrens i detta led. Detta förstärks ytterligare av att den importkonkurrens som den svenska livsmedelsindustrin utsätts för, begränsas starkt genom gränsskyddet. Livsmedelsindustrins prissättning är också till största delen kostnadsbestämd. Ett förhållande som LMU också tog upp är att prisutvecklingen i betydande utsträckning synes vara ett resultat av kostnadsövervältring, där begränsade insatser görs för att med effektivitetshöjande åtgärder möta kostnadsökningar i form av prisökningar på insatsvaror. När det gäller grossistoch detaljistleden har det skett en koncentration mot ett fåtal block som är dominerande på den svenska marknaden. Blockbildningen har medfört ett minskat konkurrenstryck vilket tenderat till ökad prisstelhet och vissa svårigheter för nytillkommande aktörer att komma in på marknaden. Enligt LMU bjuder också handelsleden i likhet med livsmedelsindustrin alltför lågt motstånd mot bakifrån kommande prisökningar. Höjningar av ordinarie priser förhandlas inte mellan handel och leverantörer utan ”anmäls” endast av leverantörerna. Ytterligare en faktor som LMU tog upp och som kan vara av betydelse för prisökningarna på livsmedel är handelns prissättningsmetoder med tillämpandet av procentpåslag. Detta torde enligt LMU innebära en begränsande faktor för handelns incitament att motstå leverantörsprishöjningar, eftersom ett högre leverantörspris innebär en högre marginal i kronor och ören. Ett högre ordinarie pris ökar också möjligheterna att vid kampanjer erbjuda attraktivare extrapriser. Vad jag här försökt peka på är att det är svårt att hitta en enskild faktor som ensam förklarar prisökningarna på livsmedel. Det är också svårt att peka ut den som ”tagit hem vinsten” av de snabba prishöjningarna. LMU konstaterar i sitt betänkande att utifrån sitt utredningsmaterial kan inte några anmärkningsvärda vinstökningar i något enskilt led påvisas. Det handlar snarare om en kombination av faktorer och möjligen att kostnadsökningar accepteras som opåverkbara, vilket ger en låg effektivitetsutveckling. När det gäller livsmedelskvalitet är de svenska reglerna och gränsvärdena för kemikalier och tillsatser ofta strängare än i andra länder. En effektiv kontroll skall se till att reglerna efterföljs. Under senare tid har däremot brister i framför allt redligheten, men även i hygienen, uppdagats. Redlighet innebär att livsmedel motsvarar de krav på t.ex. sammansättning och 65 märkning som lagen föreskriver samt de utfästelser som i övrigt lämnats i fråga om livsmedlet. Regeringen lade nyligen fram en proposition om bättre och effektivare livsmedelskontroll. Propositionen skall behandlas av riksdagen under våren. I propositionen föreslås också att märkningen skall bli bättre och utformas så, att den i större utsträckning än tidigare kan vara en hjälp för den vanlige konsumenten när det gäller att väga produktens kvalitet mot priset. En annan aspekt som också rör livsmedelskvalitet är mångfalden och valfriheten. LMU konstaterade i sitt betänkande att svenska konsumenter i många fall har ett mindre varierat utbud att välja på än man har i flera andra länder. Delvis är detta en följd av att den svenska marknaden är relativt liten med få företag och i viktiga avseenden avskärmad från internationell konkurrens. Den starka fokuseringen på rabatter i form av extrapriser kan också ha hämmat produktutvecklingen och kvalitetstänkandet och gett ett mera likartat sortiment. I samma riktning kan den starka företagskoncentrationen inom livsmedelsindustrin och handeln ha verkat. En annan aspekt beträffande livsmedelskvaliteten är avståndet mellan konsument och producent, som av många uppfattas som alltför stort. Detta är bl.a. en följd av utvecklingen mot storskalighet samt av den tidigare nämnda företagskoncentrationen, i såväl industrioch handelsleden, som försvårar för lokala och regionala producenter att nå fram till konsumenten. Genom att matvarorna passerar många olika led innan de når konsumenterna blir avståndet konsument-producent också för stort i den bemärkelsen att signaler bakåt i kedjan från konsumenterna har svårt att nå fram. Även regleringarna bidrar till att sudda ut dessa marknadssignaler. Den nyligen tillsatta konkurrensutredningen, vilken jag återkommer till senare, kommer att särskilt studera konkurrenssituationen inom livsmedelssektorn. Jag vill också nämna att jag själv redan i fjol bjöd in handelns representanter till diskussioner om bl.a. livsmedlens kvalitet och deras inställning till lokalt och regionalt producerade livsmedel. Handeln gjorde vid dessa möten en del utfästelser, som kommer att följas upp nästa vecka vid ett uppföljningsmöte, där handeln får redovisa vidtagna åtgärder. Vad gäller frågan huruvida målen för den svenska jordbrukspolitiken har uppfyllts kan jag nämna att man redogjorde utförligt för detta i regeringens proposition i höstas om vissa ekonomisk-politiska åtgärder m.m. . Jag vill ändå försöka ge ett kort svar på denna fråga. Det livsmedelspolitiska beslutet år 1985 kan sägas innehålla fem mål: ett beredskapsmål, ett konsumentmål, ett inkomstmål, ett regionalpolitiskt mål och ett miljöoch resursmål. Beredskapsmålet är volymmässigt mer än väl uppnått mot bakgrund av de kostsamma överskott som finns för flertalet varor. Såväl i 1983 års livsmedelskommitté som i den i fjol publicerade FOA-rapporten ansåg man att åkerarealen från beredskapssynpunkt kan vara mindre än dagens 2,9 miljoner ha åker. Konsumentmålet, om konsumenternas tillgång till livsmedel av god kvalitet till rimliga priser, har jag tidigare i mitt svar redan behandlat. Som framgått är detta mål inte tillfredsställande uppnått. Det är enligt jordbruksnämnden inte möjligt att fastställa om inkomstmå Prot. 1988/89:89 let uppnåtts. Detta beror bl.a. på att jordbrukarnas inkomster till ca 70 & 4 april 1989 härrör från andra källor än jordbruket, vilket gör det svårt att påverka inkomsten med hjälp av prisstödet. Det kan dock konstateras att inkomsten är tillräckligt stor för att stimulera fram en produktion som överstiger konsumtionen. När det gäller det regionalpolitiska målet visar beräkningar gjorda av jordbruksnämnden att det generella prisstödet till ca 90 26 hamnar i södra och mellersta Sverige. Detta prisstöd tillfredsställer således ej det regionalpolitiska målet. Inte heller när det gäller miljömålet är prisstödet gynnsamt. Eftersom det nuvarande stödet betalas via priserna skapas incitament för jordbrukarna att öka intensiteten i produktionen. Därmed blir insatser med handelsgödsel och bekämpningsmedel lönsamma, vilket inverkar negativt på miljön. Vissa riktade åtgärder har redan vidtagits. Sedan år 1984 tas en miljöavgift ut på handelsgödsel och bekämpningsmedel. I fjol antog också riksdagen regeringens proposition om miljöförbättrande åtgärder i jordbruket. Sammanfattningsvis kan man säga att graden av måluppfyllelse inte är tillfredsställande. Till stor del beror detta på att vi i stort sett har endast ett medel, nämligen prisstödet, för att uppnå flera av målen. För att dämpa inflationen och för att dämpa den fortsatta prisökningen på livsmedel har regeringen redan beslutat om att se över ett antal av de faktorer som jag nämnt. Som aviserades i regeringens proposition om vissa ekonomisk-politiska åtgärder m.m. har regeringen tillkallat en parlamentarisk arbetsgrupp med uppgift dels att utvärdera 1985 års livsmedelspolitiska beslut, dels att utforma förslag till en ny livsmedelspolitik. Den första utgångspunkten för arbetsgruppen är ett sänkt gränsskydd. Någon ensidig svensk neddragning är dock inte aktuell, utan en förutsättning är att andra länder visar prov på samma ansträngningar. En andra utgångspunkt är att de interna regleringarna minskas i omfattning och i vissa fall avskaffas. Den tredje utgångspunkten är att utveckla nya och mer direkta medel för att uppnå framför allt de beredskapsmässiga, regionalpolitiska och miljömässiga målen. Vidare har regeringen nyligen tillsatt en utredning om förbättrad konkurrenspolitik. Livsmedelssektorn är i denna utredning en av tre sektorer som särskilt skall uppmärksammas. Ett syfte med båda dessa viktiga utredningar är att utforma förslag till hur inflationen kan dämpas. De kraftiga matprisökningarna har otvetydigt påverkat inflationsutvecklingen. Det är därför viktigt att vi nu från olika politikområden försöker minska inflationen. I den ena av utredningarna är därför jordbrukspolitiken i fokus, i den andra konkurrenspolitiken.

Herr talman! Först vill jag tacka jordbruksministern för det mycket utförliga svaret. Det andas öppenhet och uppbrott — man skall bort från en politik och ett system som överlevt sig självt. 67 Bakgrunden till min interpellation är den verklighet som många barnfamiljer befinner sig i, med ständigt ökande matpriser kopplat till upplevelsen att maten smakar sämre. Bröd och arbete! utropade arbetarrörelsens pionjärer. Men nu handlar det inte om kampen för brödet på samma nakna sätt som på den tiden utan om god, välsmakande färsk mat till rimliga priser. Maten är så mycket mer än bränsle för vår kropp. Maten står för upplevelser inte bara av smak, lukt och synintryck utan också av glädje och gemenskap med andra. Bra mat och goda kostvanor ger bättre hälsa och ett längre liv. Det handlar om livskvalitet. För den vanliga konsumenten — t.ex. för mamman som står i affären med en kyckling i sin hand och undrar om kycklingen också smakar fisk — ter sig jordbrukspolitiken antagligen som en snårskog: gränsskydd, avsättningsgaranti, inkomstmål och spannmålsöverskott. Begreppen haglar över dem som börjar tränga in i snårskogen. Men självfallet hänger allt detta ihop. Jordbrukspolitiken med dess allt överskuggande medel — prisstödet — styr utbudet av livsmedel och priset på livsmedel. Det stigande intresset för jordbrukspolitiken är glädjande. Det är särskilt kvinnorna som engagerar sig, vilket inte är så konstigt. I de flesta hushåll är det ju fortfarande kvinnorna som står för maten och som försöker få pengarna att räcka till. Det vi kvinnor vill ställa fram på bordet är mat som ser aptitlig ut, som smakar gott, som inte innehåller rester av bekämpningsmedel eller andra miljögifter, som inte har fått extra färg och konserveringsmedel i förädlingsledet och som inte har transporterats 50 mil i onödan för att slutligen hamna i det egna köket. Det finns ytterligare en aspekt på maten. Det gäller då det begränsade utbudet i våra butiker. Många barn och ungdomar tror att det bara finns två sorters äpplen — röda och gröna. Men jag kan i mitt minne framkalla smaken av ett nästan genomskinligt Transparentäpple eller känslan av att sätta tänderna i ett knalligt Åkerö eller ett mjukt Gravensteiner. Sådana upplevelser, smaker eller minnen av smaker, måste vi låta våra barn och barnbarn få del av. Mat är inte bara att bli mätt. Vi i det socialdemokratiska kvinnoförbundet ägnade en stor del av vår senaste kongress åt diskussioner om mat och miljö. Vi har nu stora förhoppningar med anledning av de initiativ som regeringen har tagit. Vi behöver en ny livsmedelspolitik. När det gäller jordbruksministerns svar på min första fråga om vem som tar hem vinsten av de allt högre matpriserna blir totalintrycket att hela regleringssystemet med avsättningsgarantier, prisreglering osv. klart motverkar jordbrukspolitikens fem övergripande mål — med undantag av beredskapsmålet, som vi klarar med råge. Den stela prisbildningen blir ännu stelare genom ägarkoncentrationen inom livsmedelsindustrin och blockbildningen i grossistoch detaljleden. Statistik över prisökningarna under 80-talet visar att livsmedelspriserna genomsnittligt ökat med 91 6 i Sverige, men av dessa har de prisreglerade Även när det gäller frågan om livsmedelskvalitet blir effekten densamma. 4 april 1989 Kommunikationen mellan konsument och producent fungerar inte tillfredsställande, på grund av regleringssystemets okänslighet. Avstånden både bildligt och rent geografiskt är för stora. Signalerna om vad konsumenterna Önskar, vad som är bra, vad som är dåligt, når inte producenterna. Jordbruksministern är i sin sammanfattning helt på det klara med att måluppfyllelsen inte är tillfredsställande på grund av prisstödets konstruktion. Det viktiga blir naturligtvis att hitta nya och bättre medel, men då är jordbruksministern inte lika klar. Jag kan förstå oklarheten, eftersom det i dagsläget finns en utredning som arbetar med detta. Jag vill ändå be jordbruksministern utveckla sin syn på tänkbara medel för framtiden. För det första talade han i svaret om nya och mer direkta medel för att i första hand uppnå beredskapsmålet, miljömålet och det regionalpolitiska målet. Hur kan det komma att se ut konkret? För det andra: Vilka föroch nackdelar är förknippade med att minska eller ta bort de interna regleringarna?

Herr talman! En av frågorna i interpellationen löd: Hur kan kvaliteten på livsmedlen förbättras samtidigt som kostnaden blir rimlig? Detta är en mycket viktig fråga för många. För att nå bättre kvalitet på livsmedel krävde vi i det socialdemokratiska kvinnoförbundet, så som Maj-Inger Klingvall sade tidigare, 1987 i ett miljöpolitiskt program att bl.a. jordbruket och livsmedelsindustrin skulle använda produktionsmetoder och teknik som tar hänsyn till matens kvalitet och näringsinnehåll. De svenska kvinnorna reagerar i dag mot de dåliga råvarorna och de höjda priserna. ”Kvinnorna”, säger jag, men det är naturligtvis också män som reagerar. Men det är fortfarande kvinnorna som i de allra flesta hemmen ansvarar för familjens måltider när det gäller planering, inköp och tillagning. När jag läser svaret på interpellationen upptäckte jag att kvinnorna också till viss del fick ta ansvaret för att matpriserna hade höjts. Det står i svaret att den ökade förvärvsfrekvensen bland kvinnor skulle vara en av anledningarna till att matpriserna hade höjts, och det är litet svårsmält. Jag skulle vilja fråga jordbruksministern vad han menar med detta svar. Visst finns det många familjer som i dag betalar för ökad service genom att använda heloch halvfabrikat. Det skall man naturligtvis kunna göra om man vill välja det, men nog bör det också finnas bra och hälsosamma basvaror till rimligt pris för alla dem som vill ha det. Det är många som vill ha det, vare sig de arbetar borta eller hemma. Allt fler oroar sig över hur våra livsmedel behandlas. Man frågar sig vad vi egentligen äter och vad vi betalar för. Stordrift och hög ekonomisk avkastning dominerar både inom jordbruket och inom själva livsmedelsproduktionen. Många vill också köpa alternativt odlade produkter för att på så sätt höja sin livsmedelskvalitet. Vilket stöd kan de få som väljer att odla alternativt, och hur skall de alternativa produkterna kunna försäljas till rimliga priser? Maten har blivit dyrare, inte genom kvinnorna utan bl.a. genom långa 69 transporter och dyra förpackningar, men man kan knappast påstå att maten har blivit bättre. Vi luras av tillsatser av konserveringsmedel och smakoch färgämnen. Visserligen har vi i Sverige, som det står i interpellationssvaret, gränsvärden och regler som är strängare än i många andra länder, men detta har inte hindrat att våra matvaror har förlorat i färskhet, i smak och i doft. Det är viktigt att stärka livsmedelskvaliteten och att påverka utvecklingen till bättre och hälsosammare livsmedel. Vad är då livsmedelskvalitet? Vissa egenskaper kan mätas direkt, och statistik kan visas, men är det de rätta egenskaperna som mäts och granskas? Skall ytterligare saker mätas? Skulle egenskaper som smak, utseende, färskhet, osv. kunna få ingå i det som vi kallar för kvalitetsbegrepp när det gäller livsmedel?

Herr talman! I vilken utsträckning har målen för jordbrukspolitiken uppnåtts, frågar interpellanten Maj-Inger Klingvall. Jag vill då anknyta till det regionalpolitiska målet. Jordbruksministern svarar att 90 96 av det generella prisstödet hamnar i södra och mellersta Sverige, enligt beräkningar gjorda av jordbruksnämnden. Det är alltså bara 10 90 som går till skogslänen. Enligt riksdagens livsmedelspolitiska beslut 1985 skall animalieproduktionen inom stödområdet behållas på 1984 års volym, men produktionen har i stället minskat. När det gäller åkerarealen har den under tioårsperioden 1977-1987 minskat i hela landet, och minskningen har varit störst inom stödområdet, med 5 26, att jämföra med 3 20 minskning för hela landet. Studerar man hur kombinationen jordbruk-skogsbruk har förändrats under samma tioårsperiod, finner man att minskningen har varit 16 20 inom stödområdet. Det är särskilt uppseendeväckande, eftersom kombinationen jord-skog anses vara särskilt passande i norra Sverige. Antalet brukningsenheter har under denna tioårsperiod minskat med 20 Ze i Norrland och i skogsbygderna i Götaland och Svealand. Mjölkproduktionen har slutligen minskat med 13 920 i stödområdet, och det är nästan lika mycket som i landet som helhet. Med hänsyn tagen till 1985 års riksdagsbeslut borde minskningen vara betydligt lägre. Dessa siffror som belyser åkerareal, antalet brukningsenheter och mjölkproduktionen visar med all tänkbar tydlighet att det finns anledning att hysa oro med tanke på jordbrukets framtid i skogslänen. För att kunna upprätthålla det regionalpolitiska målet måste vi utveckla nya och mer direkta medel, säger Mats Hellström. Då vill jag fråga jordbruksministern: Kommer Norrlandsstödet fortsättningsvis att utökas?

Bönderna i skogslänen är enligt min mening beredda att ta sitt ansvar för att utveckla jordbruksnäringen. Jag kan peka på hur man t.ex. i Värmland, i Omställning 90, under förra året lade dubbelt så stor areal i träda som de planerade 8 000 hektaren. I skogslänen har vi också genomfört ett jordbruk i ekologisk balans. Det är något som eftersträvas i hela landet. Vi som bor i skogslänen ser hur skogen kryper allt längre ner i dalgångarna och förmörkar landskapsbilden. Det öppna och varierade landskapet minskar till ytan. Vi som bor i skogslänen vill ha ett lönsamt jordbruk som producerar bra mat, som ger förutsättningar för människor att bo på landsbygden, vilket ger ett befolkningsunderlag för service av olika slag. Vi vill ha ett landskap där ögat och själen stimuleras av växlande bilder, av åker och äng, av bebyggelse, av sjö och skog.

Herr talman! Först vill jag säga att Kristina Svenssons senaste frågor ligger litet utanför själva interpellationen, som inte tog upp dem specifikt, även om frågan om måluppfyllelsen ställdes rent allmänt. På de specifika frågorna om Norrlandsjordbruksstödet är mitt svar att mitt departement just i dessa dagar skriver på en proposition om jordbruksprisstödet i Norrland. Det är en översikt som skall göras vart tredje år. Vi har nyss fått in jordbruksnämndens bedömningar och remissyttrandena över dem. Kristina Svensson får alltså svar på sina frågor när vi lämnar vår proposition, vilket blir i slutet av den här månaden. Regeringen arbetar just med propositionen. Låt mig säga att det naturligtvis är mycket viktigt ur regionalpolitisk synpunkt att vi gör vad vi kan för att minska den negativa utvecklingen i Norrland. Nu skall man inte framställa något som enbart negativt. Det vore direkt fel. Det finns förutsättningar i hela Norrland för produktion som vi tyvärr saknar söderut, nämligen livsmedel som uppfyller just några av de krav som Ingegerd Sahlström nämnde. Det är mat som innehåller mindre av bekämpningsmedel, mindre av giftämnen över huvud taget än vad som är fallet söderut, där man använder mer bekämpningsmedel och liknande. Det finns solperioder som gör att produktionen i delar av Norrland kan vara minst lika attraktiv som den söderut. Ser man de olika måtten för åkerareal, brukningsenheter och produktionsnivå sammantaget för slättbygder, mellanbygder, skogsbygder och Norrland är det ändå ingen avgörande skillnad. Det förekommer en minskning, men Norrland skiljer inte ut sig dramatiskt från de andra delarna av landet. Detta får vi naturligtvis återkomma till när regeringen lägger fram sin proposition. Till Ingegerd Sahlström vill jag säga att det inte står i svaret och att det förvisso inte var min avsikt att säga att kvinnornas inträde på arbetsmarkna 71 den, med den allt högre förvärvsfrekvensen, har ökat matpriserna. Däremot står det alldeles korrekt i svaret — som svar på frågan om hur det är med jordbrukets andel av de totala matpriserna — att jordbrukets andel av de totala matpriserna har sjunkit relativt sett under 70 och 80-talen. Ett skäl till att förädlingsdelen av matkronan i dag är tyngre än den var på 60-talet är just den ökade förvärvsfrekvensen i samhället. Vi äter mer förädlad mat i dag, som vi köper i butik, än vi gjorde tidigare. Därför tar naturligtvis förädlingsleden en större del i dag än de gjorde förr. Det är ostridigt. Det är alltså bara andelen av matkronan som jag talar om i det svar som jag har avgivit här i riksdagen. Jag tycker att de faktorer som Ingegerd Sahlström nämner som de hon tycker är de viktiga när man skall definiera livsmedelskvalitet är utmärkta. Det är också ungefär de faktorer som jag brukar framhålla när jag möter handeln i olika sammanhang. Jag kan också lägga till att det skall finnas valfrihet. Det nämndes av någon av talarna att det inte är bra om barn får växa upp och tro att det bara finns två sorters äpplen. Jag tror att det var Maj-Inger Klingvall som nämnde det. Det är inte heller bra om barn tror att det bara finns två sorters potatis, en kokpotatis och en bakpotatis. Men tyvärr är urvalet i många affärer så begränsat att detta är vad man ser. Jag vill alltså till den uppräkning av viktiga faktorer som Ingegerd Sahlström gjorde också lägga ett utbud som ger valfrihet, att konsumenten har möjlighet att välja även i affären. Just frågorna om att alternativt odlad mat skall finnas med i valfriheten tillhör det som överläggningarna med handeln i högsta grad har handlat om. Tyvärr har denna fråga inneburit något av ett moment 22. Många bönder säger: Jag skulle vilja bli alternativodlare, men jag törs inte lita på att jag verkligen får mina varor sålda, att de stora kedjorna bryr sig om mig. När jag talar med ICA, KF eller DAGAB säger de att de är beredda att med sina stora, effektiva distributionsapparater ta hand om den lille lokale producenten, få fram hans eller hennes produkter till de stora kedjorna och snabbköpen, under förutsättning att det finns leveranstrygghet och förstås kvalitet. Vi säljer allt vi kan, säger de, vi får inte tillräckligt mycket. Det finns klart utttalat av kedjorna att de är beredda att ta emot mer varor. Samtidigt finns det många odlare som säger att de inte törs gå över till alternativ odling, eftersom de inte vet om det verkligen finns någon som kommer att ta hand om deras varor. Det är mycket tråkigt att dessa två led inte möts. Jag har sett som en av mina uppgifter i överläggningarna med handeln att försöka bidra till att gifta samman de stora kedjorna och deras mycket effektiva distributionsapparater — som tyvärr inte har använts så mycket — med de små producenterna. Vi har diskuterat hur man bäst skall få fram de små producenternas produkter till de stora marknaderna. Det har de stora kedjorna utfäst sig att klara. Det skall bli spännande att nästa vecka, när jag möter handeln, se hur den redovisningen ser ut som de har åstadkommit det här året. Maj-Inger Klingvall sade att det inte är lätt för den ensamma mamman att tränga igenom snårskogen, eller hur nu uttrycket löd. Det är tyvärr inte bara den ensamma mamman som har problem, utan även OECD anser att Sverige har snårigare bestämmelser än många andra länder. Jag beklagar att jag på grund av något tekniskt fel i min indikator har Prot. 1988/89:89 överskridit tiden och ber att få återkomma i en senare replik. 4 april 1989

Herr talman! Jag anknöt till ett av målen för jordbrukspolitiken, det regionalpolitiska målet. Vi är överens om att det inte uppfylls. Svaren kommer alltså så småningom, och det ser jag fram emot. Jag tycker också att det är en intressant principiell diskussion som pågår just nu när det gäller jordbruksnäringen i skogslänen och som man bör lyfta fram i detta sammanhang. Det finns de som hävdar att man skall betrakta näringen som en faktor som skapar sysselsätttning och håller kvar människor på landsbygden. Sedan finns det de som hävdar jordbruksnäringen som producent av livsmedel, av bra livsmedel. För min del vill jag att produktioneni sig skall ha företräde framför sysselsättningsaspekten, bl.a. av det skälet att man i skogslänen redan i dag har genomfört den omställning som vi talar om att jordbruket i stort står inför, alltså från industrijordbruk och från storskalighet till ett jordbruk i ekologisk balans. Att jag tar upp dessa två sidor av näringen beror på att det ibland hävdas att ett allmänt regionalt politiskt stöd skulle kunna ersätta Norrlandsstödet. Det tror jag vore mycket olyckligt. Det vore fel att vi i riksdagen då skulle avhända oss möjligheten att styra. En jordbruksproduktion som ger oss färska livsmedel av hög kvalitet är en tillgång inte bara för de människor som bor i skogslänen och konsumerar dessa livsmedel utan också för många fler människor. På sikt tror jag att efterfrågan på mat som är producerad på ett bra sätt, på det sätt som nu tillämpas i skogslänen, där vi har exempel på alternativt odlad produktion osv., kommer att öka både inom landet och utom landet.
Herr talman! Jag vill bara säga att jag är mycket nöjd med att höra att man nu kommer att ta ett initiativ när det gäller samarbetet mellan de stora livsmedelskedjorna och producenterna. Det måste innebära, om resultatet blir positivt, ett närmande mellan dessa led och att vi som är konsumenter får en bättre produkt. Vi kommer också från de långa transporter som i dag fördyrar maten för oss. Vi får dessutom ett ytterligare plus, nämligen det att kunden direkt vet vem som har producerat den vara som han eller hon köper. Jag frågade vad jordbruksministern hade för definition på livsmedelskvalitet, och jag är nu så gott som övertygad om att egenskaper som smak, doft och färskhet kommer med i fortsättningen. Det är jag tacksam för.

Herr talman! Det kändes bra att jordbruksministern nappade på mitt exempel om äpplena. Jag kan komplettera exemplet med potatisen. Det finns tre sorters potatis för barnen. Pommes frites är den tredje sorten. Jag tycker att dessa exempel är rätt talande för det bristande utbud som jag var inne på i mitt inlägg och som även jordbruksministern har med i sitt interpellationssvar. Jag beklagar att jordbruksministern inte hann kommentera min fråga om 73 de nya medlen i jordbrukspolitiken. Jag skall försöka konkretisera min fråga genom att ta upp det som har belysts i ESO-rapporten Alternativ i jordbrukspolitiken. Där föreslås nämligen att prisstödet sänks och att en del av detta får betalas i form av ett direkt stöd till jordbrukarna. Då undrar jag om jordbruksministern tror att ett neutralt brukarstöd kan leda till att de nya målen för jordbrukspolitiken uppfylls, eller om det möjligen är på det sättet att produktionen behöver styras för att vi skall få bättre kvalitet på maten, miljövänliga brukningsmetoder och ett jordbruk i hela landet.

Jag tror att de problem som innebär att unga människor inte tar över sina föräldrars gårdar eller att jordbruken i hela byar läggs ner, så att man till slut kanske får ett utägande så att säga, ofta sammanhänger med sociala faktorer. Det är svårt att vara mjölkbonde, om man är ensam i byn och det inte finns hjälp på något sätt. Man har barn och kanske önskar semester, man vill vara ledig på somrarna som man är i andra barnfamiljer. Kanske maken eller makan har ett annat yrke någon annanstans. Det finns ett socialt tryck på många bönder, som i dag är hårt bundna hela året. Det trycket finns på många håll, men det är kanske extra starkt om man är ensam producent i byn, om avbytarsystemet inte fungerar osv. Då tror jag att man måste se lösningar också i relation till sysselsättningen i bygden, möjligheten att ha ett nätverk av människor som kan hjälpa varandra. Jag tror faktiskt att det är svårt att renodla produktionsmålet så hårt, när vi talar om att försöka lösa problem med nedläggning och med att unga människor kanske inte vill ta över sina föräldrars gårdar i glesbygden i Norrland. Men det kanske inte var det som Kristina Svensson menade. Jag tror emellertid inte att man kan göra en sådan renodling. När det gäller frågan om de tänkbara medlen vill jag av naturliga skäl inte föregripa — och kan det inte heller — den arbetsgrupp som så vitt jag vet ännu inte har kommit in på medelsdiskussionen. Den parlamentariska gruppen befinner sig ännu i diskussionen om målpreciseringar och annat. Men det har konstaterats av den nordiska utredningen om jordbruket i Norden över huvud taget att man räknar med att jordbruksprisstödet i Sverige har så stora avbränningar att högst hälften når bonden. Frågan gäller alltså hur man kan utveckla medel som mer direkt når bonden. I debatten har då nämnts olika former av inkomststöd. Maj-Inger Klingvall var själv inne på det. Det finns förslag om arealersättningar. Det finns förslag om brukarstöd som är neutralt mellan produkter men däremot inte neutralt i produktionen utan kan öka med produktionen. Det finns förslag om olika typer av ersättningar av annat slag med regionalpolitiskt anknytning, med miljöpolitisk anknytning. Det — Prot. 1988/89:89 finns förslag om kontraktsodlingar och olika former för sådana. Jag vet att 4 april 1989 det inom EG förekommer diskussioner om inkomstförsäkringar och annat. Jag utgår ifrån att arbetsgruppen kommer att se på en lång rad av olika typer av medel. Det går alltså inte för mig att i dag svara på vad arbetsgruppen kommer fram till. Den beräknas bli klar med sitt arbete i september. Det är tänkt att det skall bli en lång, ordentlig remisstid, och regeringen lägger sedan fram en proposition på grundval av det förslaget om ungefär ett år räknat från nu. När det sedan är fråga om nackdelar och fördelar med de interna regleringarna och vad som händer om man minskar deras omfattning eller om man avskaffar dem, så vill jag säga att kvoter ju har den nackdelen att man får en kapitalisering. Det läggs in värden i marken som gör det svårt för nytillkommande att ta över, som över huvud taget gör det svårt för den som är ny och utanför kvotsystemet att komma in i det. Det låser en kanske stel struktur och försvårar nyföretagande, försvårar för unga bönder. Avsättningsgarantier är ju en annan ganska vanlig form både i vårt land och i andra länder. Det handlar då om att bonden garanteras ett visst pris, oberoende av om det finns någon som vill köpa produkterna eller inte. Det leder, som vi vet, till en överskottssubventionering, som i sin tur urgröper böndernas inkomster, osv. Men det är inte bara det att den urgröper böndernas inkomster, vilket är illa nog — den här typen av avsättningsgarantier fjärmar också producenten från konsumenten. Det är ändå viktigt att det finns en marknadssignal, att konsumentens efterfrågan når fram till producenten och inte suddas ut av den typen av intern reglering. Gemensamt för de interna marknadsregleringarna är att ett av deras syften är att höja priset extra utöver det som gränsskyddet åstadkommer. Där är vi då tillbaka till den diskussion som interpellanterna här tog upp, nämligen matprisernas negativa effekter. Skall man se till de negativa effekterna av att avskaffa eller förenkla, som vi har sagt, interna marknadsregleringar, är det självfallet att bonden har anpassat sig till en reglering, och här som vid all omställning, är det viktigt hur vi kan föra in nya medel, så att det inte blir till skada för den enskilda personen.

Herr talman! Arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 11 andas stor förnöjsamhet med tillståndet i landet i allmänhet och på arbetsmarknaden i synnerhet. Visserligen noterar utskottsmajoriteten att prisoch lönestegringstakten på sikt utgör ett hot mot konkurrenskrafteh och sysselsättningen och att bristen på arbetskraft hämmar produktionstillväxten inom flera sektorer. Men dessa konstateranden leder inte till några försök att analysera orsakerna, än mindre till några slutsatser om den politik som'måste föras. Den påtagliga oro över utvecklingen som präglar de borgerliga partiernas motioner och konkreta förslag slår utskottsmajoriteten bort med hänvisning till att vad göras skall är redan gjort och att allt är i stort sett bra som det är. Den tredje vägens ekonomiska politik anses ha varit lyckosam och arbetsmarknaden anses utvecklas gynnsamt. Det är bara det, herr talman, att detta inte överensstämmer med verkligheten. Därom ger nu senast konjunkturinstitutets rapport besked, liksom den aktuella debatten, där fackekonomer allvarligt varnar för utvecklingen och dess konsekvenser och efterlyser delvis drastiska åtgärder. Jämfört med andra OECD-länder ligger tillväxten lågt, liksom produktiviteten, medan inflationen ligger högt och underskottet i våra affärer med utlandet ökar. Bristen på arbetskraft leder till alltför höga lönekostnader och hämmar industrins utveckling. Ändå har den svenske industriarbetaren en lägre nettolön än nästan alla sina kolleger inom OECD för i fråga om skatter ligger Sverige på topp. Sverige har på en gång inflation och stagnation. 1989 betraktas redan som ett ”förlorat år”. Också 1990 hotar att kunna räknas in bland de förlorade åren. Kort sagt: Sverige halkar efter. Det är resultatet av den tredje vägens politik. Arbetsmarknaden visar upp en motsägelsefull bild. Samtidigt som den är starkt överhettad med besvärande brist på arbetskraft, har vi en avsevärd lokal arbetslöshet och arbetslöshet bland vissa grupper, t.ex. ungdomar och invandrare. Trots de gynnsamma sysselsättningstalen ser sig därför regeringen föranlåten att lägga fram en arbetsmarknadsbudget som totalt belöper sig till 20 miljarder kronor. Mest anmärkningsvärt är att till denna summa skall läggas 8 miljarder som beräknas för ersättningar ur arbetslöshetskassorna. Vi har en anmärkningvärt hög sysselsättningsfrekvens jämfört med andra länder. Sedan 1970 har antalet sysselsatta ökat med mellan 600 000 och 700 000. Mest anmärkningsvärt är då det höga kvinnliga deltagandet i arbetslivet utanför hemmet. Det är emellertid bara en del av sanningen. Utslagningen från arbetsmarknaden är också omfattande. 350 000 är förtidspensionärer. Under förra året uppbar 300 000 personer någon gång ersättning från arbetslöshetskassa. 11 000-12 000 blir varje år utförsäkrade från A-kassorna. Många av de drygt 1 miljon som arbetar deltid vill ha heltid. Långtidsfrånvaron ökar dramatiskt. Från många arbetsplatser rapporteras också extremt hög korttidsfrånvaro. Nästan 1 miljon arbetstagare, dvs. i det närmaste var fjärde, är av en eller annan anledning borta från arbetet längre eller kortare tid. Frånvaron uppskattas till 29 miljoner timmar per vecka. Trots att vi blivit så många fler på arbetsmarknaden, så arbetar vi i dag inte mer än vi gjorde 1970 totalt sett. Man kan alltså med fog påstå att allt fler arbetar i Sverige men att färre är på jobbet. Detta kan vara en av förklaringarna till den blygsamma produktivitetsutveckling som utgör ett av de stora hoten mot den svenska ekonomin. En stor del av den ökade sysselsättningen är säkerligen en effekt av dubbelbemanning till följd av hög frånvaro. Herr talman! Det råder i Sverige en avsevärd samstämmighet om arbetsmarknadspolitikens inriktning. Vi är i stort sett helt eniga om att det är bättre att människor vid arbetslöshet får någon form av sysselsättning och framför allt utbildning så att de får möjligheter att komma in på eller tillbaka till arbetsmarknaden i stället för att gå sysslolösa, även om den ekonomiska försörjningen skulle vara något så när tryggad också vid arbetslöshet. En arbetsmarknadspolitik som gör anspråk på att vara aktiv och hävda arbetslinjen kan emellertid inte nöja sig med att passivt korrigera de negativa effekterna av den politik som förs på andra områden. Arbetsmarknaden kan aldrig ses isolerad. Den är ett resultat av den politik som förs på en rad andra områden. Då kan vi konstatera att mycket brister i den socialdemokratiska politik som påverkar arbetsmarknaden. Den svenska konkurrenskraften såväl på hemmamarknaden som internationellt gynnas inte av det konfiskatoriska skattesystemet, det höga kostnadsläget och den låga produktivitetsutvecklingen. Den gynnas inte heller av osäkerheten om vår framtida energiförsörjning eller osäkerheten om vårt framtida förhållande till den gemensamma marknaden, inte heller av den kärva attityden till småföretagen. Den gynnas inte av en övertung och ineffektiv offentlig sektor, inte heller av en extremt ryckig och inkonsekvent bostadspolitik som än leder till överskott än underskott på bostäder. Inte heller de arbetande gynnas av denna politik. Det gäller inte minst de som i dag är helt beroende av offentliga arbetsgivare och politiska beslut. Arbetssituationen för de offentliganställda är otillfredsställande. Trots engagerade arbetsinsatser, ser de hur problemen växer. En del som kan söka sig till andra arbetsgivare gör det. De som på grund av monopolsituationen är hänvisade till en enda arbetsgivare inom yrkesområdet — det gäller framför allt de kvinnligt dominerade utbildnings-, vårdoch omsorgssektorerna — drabbas ofta av vantrivsel och arbetsmiljöproblem. Frånvaron ökar och den redan besvärliga arbetssituationen blir än svårare för dem som är kvar. Omsättningen på personal ökar och nyrekryteringen blir allt svårare. Produktiviteten minskar än mer. Problemen kan inte som tidigare mötas med ytterligare tillskott av skattemedel eller fler tjänster. Man måste finna vägar att decentralisera en i dag alltför tung, centraliserad beslutsapparat. Fler producenter inom de i dag monopoliserade verksamhetsområdena, skulle innebära en livgivande konkurrens mellan olika alternativ och valfrihet inte bara för dem som behöver tjänsterna utan också för alla dem som i dag är beroende av en enda offentlig arbetsgivare. De skulle finna en bredare arbetsmarknad med olika arbetsgivare. Andra som har fått känna på nackdelarna med att arbeta inom en sektor som är helt beroende av politiska beslut är byggnadsarbetarna. Den ryckiga bostadspolitiken medverkar till utslagningen. Det ställs följaktligen krav på särskilda åtgärder för utslagna byggnadsarbetare. En ny sorts samhällsföretag, Galaxen, har tillkommit av detta skäl. Vi moderater anser att statsbidraget till Galaxen i den nuvarande goda byggkonjunkturen successivt bör trappas ned. Byggnadsarbetarna är otvivelaktigt mer hjälpta av stabila spelregler för branschen. Ett sätt att få till stånd sådana är att avskaffa byggnadstillståndsplikten. Utbildningssystemet lämnar en hel del övrigt att önska. Alltför många måste efter avslutad gymnasieutbildning gå direkt in i omskolning för att få ett jobb. Utbildningen kommer i framtiden att spela en nyckelroll då det gäller såväl Sveriges som de enskilda arbetstagarnas möjligheter att hävda sig i konkurrensen. Min kollega Anders G Högmark kommer senare under debatten att närmare gå in på utbildningsfrågorna, som i den här debatten förtjänar ett eget kapitel. Kostnaderna för utslagningen ur arbetslivet har ökat dramatiskt de senaste åren. Inom sjukförsäkringen, arbetsskadeförsäkringen och pensionssystemen döljs många som egentligen är arbetslösa. Det finns skäl att lyssna på den avgående chefen för AMS som uppskattar att staten i år betalar inte mindre än 60 miljarder kronor via socialförsäkringssystemen för att trygga medborgarnas försörjning utanför arbetet. Han konstaterar att medan arbetsmarknadspolitiken är baserad på arbetslinjen, är arbetslivspolitiken i stort baserad på kontantlinjen. Även en relativt liten minskning av det antal personer som i dag står utanför arbetskraften eller som är undersysselsatta eller döljs inom olika försäkringssystem skulle ge mycket stora samhällsekonomiska vinster, förutom den ökade livskvalitet som de människor skulle få som vill och kan arbeta. Därför har vi moderater föreslagit en utredning av socialförsäkringssystemets effekter på arbetsutbudet. Vårt förslag avstyrks. Inte heller har vi fått gehör för vårt önskemål att regeringen skall förelägga riksdagen förslag till åtgärder i syfte att avlägsna hinder och skapa incitament som leder till en väl fungerande arbetsmarknad. Det har egentligen inte gjorts några utvärderingar av de samlade effekterna av arbetsmarknadspolitiken. Den bedrivs i stort sett enligt samma mönster som det som etablerades under efterkrigstiden. Stora myndigheter med avsevärda fasta kostnader innebär också en låsning till en gång accepterade former. Befolkningsutvecklingen kommer att medföra stora påfrestningar. Allt färre ungdomar kommer ut på arbetsmarknaden de kommande decennierna, medan antalet medelålders och äldre ökar. Den stora reserv som kvinnorna hittills har utgjort blir naturligen begränsad, eftersom de flesta kvinnor i dag är yrkesaktiva. Lyckas vi inte att ta vara på dem som kan och vill arbeta och att avlägsna de hinder och inlåsningar som i dag hindrar arbetare och tjänstemän från att arbeta effektivt, kommer vi inom kort att stå inför så allvarliga problem på arbetsmarknaden att välfärden hotas. En arbetstidsreform som öppnar möjligheten till individuell anpassning och flexibilitet skulle vara ett strategiskt inslag i en politik för framtidens arbetsmarknad. Vi får inom kort se om arbetstidskommittén orkar tänka i nya okonventionella banor och bryta väg för en dynamisk utveckling eller om den ryggmärgsbetingade ambitionen att detaljreglera människors tillvaro väger över. Herr talman! Arbetsmarknadsverkets chef, Allan Larsson, har aviserat sin avgång efter sex år. Han har påbörjat en genomgripande förnyelse av verket som är värd allas vårt erkännande. Det är oerhört viktigt att detta arbete fortsätter också under den nya ledningen. Fortfarande anser vi moderater att arbetsmarknadsverket är för stort och oflexibelt. Vi kan t.ex. inte se att det skall vara nödvändigt att tillföra nya tjänster varje gång någon del av verksamheten får en ny inriktning som den nu aktuella med intensifierade insatser för invandrare. Inom ett så stort verk måste det finnas möjligheter till omprioriteringar, framför allt som verket nu har fått en större frihet och bättre möjligheter att planera sin budget. I det nuvarande goda sysselsättningsläget bör dessutom verksamheten kunna reduceras. Vi moderater kan inte se något skäl till att arbetsförmedling skall vara ett statligt monopol. Också här bör öppnas möjligheter för alternativ. Då kan vi också slippa den ovärdiga jakten på skrivbyråerna. Vi är, herr talman, i Sverige dåliga på att ta vara på den resurs som våra invandrare utgör. Arbetslösheten bland invandrare med uppehållstillstånd är hög. De som väntar på uppehållstillstånd tillåts inte ens arbeta på sina egna förläggningar. Vi har föreslagit att asylsökande skall få arbetstillstånd i väntan på att frågan om uppehållstillstånd avgörs. Den frågan behandlas emellertid i socialförsäkringsutskottet. Invandrare med akademisk utbildning och yrkeskunskaper som vi är i skriande behov av på den svenska arbetsmarknaden tas inte till vara. De som vill få sina utbildningar godkända eller kompletterade möter en omfattande byråkrati och misstänksamhet. Vi har föreslagit åtgärder som gör det möjligt för dessa invandrare att snabbt visa vad de duger till och hjälpa dem att bli etablerade på den svenska arbetsmarknaden. Sverige har inte råd att avstå från den kompetens invandrarna besitter. Det är inte heller för invandrarna acceptabelt att de inte får användning för sin utbildning. En annan grupp med problem är de handikappade, som kommer att diskuteras i nästa debatt med anledning av betänkande nr 12. Herr talman! Vi kommer igen med vårt nu mångåriga krav på en allmän arbetslöshetsförsäkring. Det finns inte något godtagbart motiv för att en av de viktigaste socialförsäkringarna i Sverige inte skall vara allmän och gälla lika för alla. Vi återkommer också med vårt krav att alla skall ha lika möjligheter att bli medlemmar i en A-kassa och få en god service. Också detta motsätter sig utskottsmajoriteten. Den föredrar att slå vakt om de fackliga organisationernas intressen i stället för de arbetslösas. Arbetsmarknadsutskottets betänkande inger oro. Socialdemokraterna har ingen beredskap att möta dagens och än mindre framtidens utmaningar. För tillfället presenteras en snygg arbetsmarknadsstatistik, men den kan inte dölja de djupgående problemen på snart sagt varje område på arbetsmarknaden. Jag ser ingen beredskap att ta itu med de grundläggande problemen eller ens någon vilja att diskutera de förslag som bl.a. vi moderater lagt fram som skulle bättre ta vara på de möjligheter en näringsstruktur med ett växande inslag av tjänster och en ökande internationalisering erbjuder. Herr talman! Jag yrkar bifall till de reservationer som vi moderater ställt oss bakom i arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 11.

Herr talman! Förutsättningarna för en god situation på arbetsmarknaden är gynnsamma. Den långa internationella högkonjunkturen har kraftigt ökat antalet lediga platser på arbetsmarknaden. De yttre förutsättningarna med bl.a. relativt låga oljepriser har gett gynnsamma förutsättningar för ett gott arbetsmarknadsläge. Några av de svårigheter vi känner av på arbetsmarknaden är i hög grad hemmatillverkade. Det gäller t.ex. den höga inflationen, avsaknaden av en skattereform och krampaktigt fasthållande vid en rad monopol. Detta är några av de svårigheter på arbetsmarknaden som vi har att brottas med. I den ekonomiska politiken är full sysselsättning ett högt prioriterat mål. Från folkpartiets sida har vi i de arbetsmarknadspolitiska motionerna betonat att vi aldrig kan acceptera att arbetslöshet används som medel för att uppnå andra mål. En hög sysselsättning är, jämsides med en låg inflation, av avgörande betydelse för att uppnå viktiga fördelningspolitiska mål samt för att få en ökad jämställdhet i arbetslivet. Arbetsmarknaden har fortlöpande förändrats. Medan brist på arbete länge varit ett dominerande problem upplever vi i dag brist på arbetskraft inom flera sektorer. Mycket talar dessutom för att problem knutna till arbetskraftsutbudet bl.a. beroende på demografiska faktorer kommer att äga hög aktualitet under lång tid framöver, långt in på 2000-talet. Det är viktigt att de åtgärder som nu vidtas för att minska dagens konjunkturbetingade arbetskraftsbrist sätts in i ett långsiktigt perspektiv. Åtgärder måste sättas in för att öka arbetsutbudet. Trots den bristsituation som vi upplever i dag finns det grupper som ofrivilligt ställs utanför arbetsmarknaden. Politiken måste alltså inriktas på bättre tillvaratagande av dessa gruppers vilja att få ett eget arbete. Vidare måste effektiviteten på arbetsmarknaden höjas. Det är av mycket stor vikt att den arbetskraft som kommer att finnas tillgänglig framöver sysselsätts rationellt. I folkpartiets stora partimotion om arbetskraftsutbudet har vi fört ett långtgående resonemang om hur en framtida rationell men socialt inriktad arbetsmarknad skall se ut. Problemen med bristerna på dagens och framtidens arbetsmarknad kan inte lösas med aldrig så effektiva åtgärder för att öka kvantiteten, om inte också kvaliteten förbättras. Lika litet kan ständigt ökade insatser av mängden energi och råvaror i produktionen och en ökning av den totala arbetsinsatsen i det långa loppet vara lösningen. Målet måste vara att produktiviteten hela tiden förbättras, dvs. att värdet av produktionen, oavsett om det är varor eller tjänster, ökar mer än värdet av de resurser som används. Sambandet mellan arbetsutbud och skatter har länge varit välkänt för alla. Folkpartiets devis ”Det måste löna sig att arbeta” äger högre aktualitet än någonsin. Men en välgörande skattereform med bl.a. lägre marginalskatter har låtit vänta på sig. Visserligen har regeringen till slut insett allvaret i dessa brister, men situationen skulle verkligen varit gynnsammare om denna insikt kommit tidigare.Skatteöverenskommelsen 1981 mellan dåvarande mittenregeringen och oppositionen har socialdemokraterna i regeringsställning sedermera förfuskat genom att ta bort inflationsskyddet i skatteskalorna! Arbetsutbudet ökar när marginalskatterna sänks, eftersom det då lönar sig mera att arbeta. När människor arbetar mer ökar också de totala skatteintäkterna och därmed tillväxten. Detta är viktigt om vi skall säkra de sociala åtagandena för pensionärer och sjukvårdsbehövande och inte minst för den explosionsartade ökningen av antalet människor i hög ålder. Herr talman! Det fordras en omläggning på många områden av den förda politiken så att en god ekonomisk utveckling främjas och en långsiktig positiv sysselsättningsutveckling underlättas. Det är viktigt att en sådan förändring kommer hela landet till del. Annars kommer vi att få stora problem såväl i storstadsområdena som i glesbygden. I en sådan förändring är det också viktigt att staten respekterar både löntagarnas och företagarnas krav på stabila spelregler. En god utveckling av produktiviteten inom såväl enskilda företag som inom den offentliga sektorn är en nödvändig förutsättning. Den situation vi har är att inflationen och löneökningstakten fortsätter att stiga samtidigt som utvecklingen av produktiviteten är svag och den regionala utvecklingen är synnerligen ojämn. Vi har en arbetsmarknad som på många håll är överhettad och på andra ställen klart underdimensionerad. Trots det goda konjunkturläget har vi ett stort antal människor utanför den reguljära arbetsmarknaden. Kostnaderna för arbetslöshetsersättning och kontant arbetsmarknadsstöd ökar. Detta är en oroande utveckling med tanke på vad som inträffar i en svagare konjunktur. När det gäller att undanröja utvecklingsoch tillväxthinder är det viktigt att dörrarna till de många monopolen öppnas eller att man åtminstone gläntar på dörren. Såväl inom den offentliga sektorn som fristående från den offentliga sektorn måste enskilda entreprenörer och kooperativa alternativ främjas. Detta är idéer som vi har fört fram i reservation nr 1 och som vi framhåller värdet av, och jag yrkar självfallet bifall till just den reservationen. Möjligheter skulle då också ges till jämförelser och positiva erfarenhetsutbyten. Det ger en ökad och sund konkurrens men också de enskilda medborgarna en ökad valfrihet. Herr talman! Hur ser då regeringen och socialdemokraterna på läget? I den allmänna analysen är regeringen och den borgerliga oppositionen i hög grad samstämda. Ändå kan man konstatera att det är långt mellan ord och handling för både regeringen och socialdemokraterna i arbetsmarknadsutskottet. Trots att socialdemokraterna talar om de extra insatserna för de långtidsarbetslösa, de handikappade och invandrarna så är det just på dessa punkter viljan har saknats då vi har kommit till konkreta ställningstaganden. För flyktingar och invandrare är den långa tid av sysslolöshet de tvingas leva med ofta förödande. Från folkpartiets sida har vi framhållit hur oehört viktigt det är för flyktingar att få en meningsfull sysselsättning. Man bör ta till vara deras arbetsintresse redan före det att arbetsoch uppehållstillstånd beviljas, och vi har poängterat vikten av att arbetsförmedlingarna utöver satsningen på att skaffa invandrarna arbete också ser till att arbetena motsvarar deras egen yrkeskompetens. Att som nu låta samhällets kostnader i hög grad gå via socialbidrag är samhällsekonomiskt slöseri, men det är också mänskligt tragiskt att människor går sysslolösa samtidigt som både industri och offentlig verksamhet ropar efter arbetskraft. Längre fram i dagens debatt kommer vi att också beröra de handikappades situation på arbetsmarknaden. Från folkpartiets sida vill vi öka möjligheterna för dessa grupper att få ett fäste på arbetsmarknaden men också ett långsiktigt meningsfullt arbete. Därför har vi föreslagit att utbudet inom Samhall — både det institutionella och de inbyggda verkstäderna i industrin — skall kraftigt öka. Vidare har vi medverkat till att anslaget för lönebidrag kraftigt räknas upp. I det senare fallet är det märkligt och uppseendeväckande att socialdemokraterna har valt att slå till bromsarna i stället för att bygga ut möjligheterna för unga svårt handikappade att få ett arbete. Herr talman! Från folkpartiets sida har vi velat fullfölja en linje som tar sikte på de svaga på arbetsmarknaden. Här känner vi besvikelse över att socialdemokraterna så ofta är motståndare till förändringar som skulle gynna de mest utsatta grupperna. I ett läge då de handikappade och svaga på arbetsmarknaden relativt sett får en sämre situation borde det vara självklart också för socialdemokrater att vara med om en förstärkning av insatserna. Det är viktigt att inse att dagens system, där många arbetslösa blir hänvisade till socialbidrag, ger en falsk bild av vad arbetslösheten kostar samhället. Folkpartiet har under lång tid hävdat värdet av att överföra medel från socialförsäkringssystemet till arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Som det sades i det förra inlägget finns det i dag ca 60 miljarder kronor för att ge inkomsttrygghet för dem som står utanför arbetslivet. Men det saknas pengar till aktiva åtgärder. Det gäller såväl utbildning som vägledning och rehabilitering. En omfördelning av resurserna så att det skulle kunna sättas in rätt åtgärd vid rätt tidpunkt och till rätt människor skulle ge fler möjlighet till arbete. Detta är tankar som inte bara folkpartiet utan också numera AMS-chefen Allan Larsson starkt pläderar för. Regeringen borde mera och framför allt snabbare ta till sig dessa intryck för att omsätta dem i praktisk handling. Årets budgetproposition beträffande arbetsmarknadspolitiken antyder en viss öppenhet. Men bristen på handlingskraft och konkreta åtgärder tillsammans med det socialdemokratiska motståndet i utskottet gör mig mer pessimistisk än vad som borde vara nödvändigt. Det behöver blåsa en friskare förnyelsens och förändringens vind genom både kanslihuset och de socialdemokratiska partikorridorerna. Vi skulle, herr talman, behöva både glasnost och perestrojka — på svenska! Från liberala utgångspunkter tror vi inte att staten och några centrala byråkrater kan peka ut vad som är framtidsbranscher, dvs. med säkerhet säga vem som blir vinnare eller förlorare på en framtida arbetsmarknad. Det är därför det är så viktigt med en decentraliserad marknadsekonomi där det kan handla om att de många människornas intentioner och de många företagens och löntagarnas beslut får en chans att bli förverkligade. Ett sådant system är vida överlägset de enstaka och övergripande politiska centrala besluten. Vi tror också att det ytterst handlar om att enskilda människors initiativ till kreativitet och arbetsvilja skall få ett sunt utlopp. Det är bara på så sätt man kan vaska fram de goda framtidsprojekten. Men då gäller det att inte statsmakten i halsstarrighet hindrar experiment och nytänkande. Mot den bakgrunden skall vi se folkpartiets inställning till grundlagsskyddad näringsfrihet, slopande av etableringshinder, betoning av upphandling under konkurrens och slopande av formella och informella monopol. Det sistnämnda är inte minst viktigt inom den sociala sektorn där vi tror att de enskilda människorna som ges möjlighet att pröva och försöka är de som kan hitta bärkraftiga framkomstvägar. Det är denna sida av saken vi vill hävda när vi talar om arbetslinjen som ett gott mål i sig. Men då gäller det att vara öppen för både behov och positiva förändringar. Vårt hävdande av den fulla sysselsättningen måste vara det högst prioriterade målet också för den ekonomiska politiken. Det är därför de olika politikerområdena hänger ihop. Här brister det i samhällets hantering vad det gäller formerna men också i fråga om att ta sig an nya behov. I denna förändring är det viktigt med en större frihet för just nytänkande och kreativitet. Men inriktningen, herr talman, måste ha en klart social prägel.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

Herr talman! Centerpartiet har fyra tunga målsättningar för sin arbetsmarknadspolitik: 1. En god ekonomisk utveckling. 2. Hela landet skall leva och positivt utvecklas. 3. En arbetslinje som omfattar alla oavsett bostadsort och oavsett om man är topputbildad, lågutbildad, hyperstark eller gravt handikappad. Centern har därför i sitt budgetalternativ avdelat 5 miljarder kronor till offensiva satsningar. Tunga förslag är en kraftfull kommunal skatteutjämning syftande till lika möjligheter till service, vård och omsorg över hela vårt land, oberoende av inkomst. Vi föreslår betydande satsningar på småföretagsamheten. Centern föreslår insatser för utbildning och forskning, med bl.a. en stark satsning på små högskolor, sammanlagt 500 milj.kr. Vi föreslår dessutom ökade resurser till arbetsmarknadsutbildning. Sammantaget ger de här båda sista förslagen en klar och kraftfull utbildningslinje. Centern föreslår också dels 2 000 nya jobb för handikappade i dels Samhällsföretag, dels en ordentlig summa till lönebidrag. Vi har föreslagit ett tioårigt program för förstärkning och upprustning av länsvägnätets grusvägar. I kommande års budget vill vi anslå 500 miljoner i riktade pengar till grusvägnätet. Grusvägar finns ofta på orter med ledig entreprenörskapacitet. Vägupprustning skapar förutsättningar för näringsliv och genererar framtidstro. Vi föreslår 200 milj.kr. i särskilda medel till landsbygdsutveckling. Vi föreslår också att det till de kommuner som har byggt ut sin vattenkraft och skickar miljarder kronor i vinster från sina områden skall gå tillbaka ett öre per kilowatt till näringslivsutbyggnad och till vissa infrastrukturella satsningar. Vi föreslår satsningar på smålägenheter. Vi vill att man skall börja rusta upp VA-nätet, i första hand på de orter som har ledig entreprenörskapacitet. Vi föreslår en kvarts miljard för en viss omställning av modernäringen till fiberproduktion m.m. Vi har litet svårt att förstå att inte alla kan sluta upp bakom det kravet. När det var kris på varvsområdet anslog denna kammare ca 30 miljarder kronor till omställning. Vi föreslår inte ens en hundradel härav till en näring som täcker hela vårt land och som kommer att ha en viktig framtidsfunktion, men då vill socialdemokratin inte lyssna. Vi föreslår kraftfulla satsningar på inhemska förnybara bränslen. Vi föreslår utvecklat energisparande. Det ger bättre miljö, bättre bytesbalans, och arbetstillfällen där de bäst behövs. Sammantaget föreslår vi alltså 5 miljarder kronor till offensiva satsningar för en bättre arbetsmarknad. Våra förslag leder utan tvivel till att arbetsmarknaden breddas, just där det bäst behövs, och de skapar arbetstillfällen, också just där de bäst behövs. Våra förslag lättar på trycket i överhettade regioner och gör det lättare att där klara rekrytering, få fram bostäder, klara en rimlig löneglidning, inflation osv. Våra förslag skapar jobb åt långtidsarbetslösa och åt handikappade. Våra förslag leder till klart lägre arbetslöshet och till högre tillväxt. De fördelar tillväxten rättvisare över landet och rättvisare mellan invånare. De ger män och kvinnor samma rätt och samma möjligheter i arbetslivet. Våra förslag ger bättre statsfinanser och bättre ekonomi åt alla. Våra förslag leder också till att kostnaden för arbetslöshetsföräkringen sjunker med över 2 miljarder kronor utan att någon enskild drabbas. Herr talman! Det här skall ställas mot socialdemokratins halvhjärtade arbetslinje. Det skall ställas mot socialdemokraternas koncentrationslinje och mot deras utarmningslinje, vad gäller nära tre fjärdedelar av vårt land, en politik som varit inriktad på ungdomsutflyttning, en förödande politik. Det skall ställas mot socialdemokraternas sätt att klara jobben för handikappade och andra som har svårt att klara inträdet på arbetsmarknaden. Det skall ställas mot en socialdemokratisk politik som leder till överhettning och som riskerar att prissätta oss ut ur världsmarknaden. Jag vill ge ett exempel på socialdemokraternas halvhjärtade politik. Under sex år har statsråden Leijon och Thalén sett till att arbetslösa ungdomar har fått arbeta halvtid i ungdomslag. De har sett till att dessa ungdomar i stort sett enbart har fått jobba inom den offentliga sektorn. Vi har sagt att det i stället skall vara heltidsarbeten och att dessa skall finnas inom hela arbetsmarknaden. Arbetet i ungdomslag skall vara ett led i den unges utbildning — den unge skall kunna välja den väg han eller hon vill gå. Ännu mer förvånande är den förda politiken mot den bakgrund som de här båda Järfällatöserna har. De gjorde sig ju en gång i tiden berömda för att sätta åt förstockade manliga partikamrater i sin hemkommun. Ungdomslagen har framför allt bestått av unga flickor, som alltså har fått en onödigt dålig start. Sett ur den enskildes synpunkt är det här naturligtvis inte bra. Oppositionen har i riksdagen under sex år slagit sin panna blodig på det här området, men när AMS representanter sätter sig ned med parterna och resonerar om dessa frågor är klockan slagen för de här båda socialdemokratiska politikerna — då kommer de förslag som vi har efterlyst under sex år. Det skulle i dag ha sett annorlunda ut om tiotusentals och åter tiotusentals unga flickor och unga pojkar hade fått börja på det sätt som oppositionen i riksdagen hade önskat. Det hade inneburit en bättre tillgång av arbetskraft till näringslivet och en bättre tillgång av utbildad arbetskraft i vården, vilket i sin tur skulle ha lett till bättre vård och omsorg. Det här är ett exempel på socialdemokratins enögdhet. Jag får väl inte använda mycket starkare ord, även om det egentligen skulle behövas. Jag vill avslutningsvis säga att vi i dag har en hygglig arbetsmarknad, på grund av att vi har haft en mycket god världskonjunktur. Vi har haft mycket goda priser på viktiga exportprodukter, framför allt på skogsområdet men nu också på mineralområdet.Det är trots regeringen som det är ett hyggligt läge på arbetsmarknaden i dag. Vi klarar nätt och jämnt bytesbalans m.m. Vi klarar oss tack vare den internationella hjälpen. Jag vill sammanfatta centerns politik med att säga att vi kommer att fortsätta att slåss stenhårt för arbetsoch utbildningslinjen, för en linje som ger bättre miljö och bättre tillväxt, för en linje som utvecklar hela vårt land. Nu skall jag övergå till en delfråga. Den är liten, kanske någon säger, men för dem som jag vill att den skall beröra är frågan stor. Regeringen har föreslagit att KAS-administrationen skall effektiviseras på ett eller två ställen i landet. AMS kommer att besluta om var dessa båda poler skall förläggas. Här får vi se om det bara är vackra ord när man säger att tekniken skall spridas, att jobben skall förläggas där de bäst behövs, eller om det ligger någonting bakom dessa uttalanden. Vi har föreslagit — jag och Roland Brännström från mitt län — att Åsele skall vara en sådan här ort. Åsele har drabbats av en mycket kraftig utflyttning. Hundratals ungdomar har fått flytta till övriga Sverige, och nu har Åsele en mycket gammal befolkning. Det kostar ingenting att förlägga en KAS administration dit. Det finns en annan motion, där man pekar på Gotland. Ja, blir det två, så är det två bra orter som här är föreslagna. Jag vill nu vända mig till generaldirektör Allan Larsson, som väl rimligen skall fatta beslut i det här ärendet innan han avgår framåt sommaren. Visa nu, Allan Larsson, att du är klok! Tänk på de utsatta kommunerna, dem som med regeringens och din politik har förlorat väldigt många ungdomar! Låt dem nu få något tillbaka! Om Bertil Olsson hade varit den ansvarige, skulle han inte ha tvekat att ta den här typen av radikala grepp. Ge Åsele en chans! Blir det en central till — ge Gotland en chans! Vi har från centerns sida varit nödsakade att i detta betänkande anföra inte mindre än 22 avvikande meningar och ett antal särskilda yttranden. Jag yrkar bifall till samtliga reservationer där centernamn ingår. Göran Engström kommer senare här i dag att tala för en del av reservationerna.